Herr talman! Beträffande flygplanskapningen målade herr Johansson i Årets gransknings Trollhättan i sitt första anförande bilden av ett alternativ till vad som arbete skedde, nämligen en regering som satt helt passiv och slog i grundlagar och dokument för att se vad den göra kunde. Det finns faktiskt andra alternativ, herr Johansson, och jag trodde att vi var överens om det när vi enades om en skrivning som gällde möjligheterna för framtiden att genom införande av specialbestämmelser av något slag förhindra att regelsystemet åsidosätts så flagrant som skedde här. Nu har detta överlåtits åt konstitutionsutskottet vid dess behandling av propositionen om grundlagarna, och vi får om några veckor se resultatet av utskottets möda på den punkten. Det måste vara uppenbart otillfredsställande att en rad sådana åtgärder som vidtogs under en natt och en dag i september inte har efterlämnat spår i form av någon anteckning, något beslut, någon promemoria som varit tillgänglig för konstitutionsutskottet. Det kan inte vara rimligt att så är förhållandet. Om herr Johansson i Trollhättan känner tacksamhet mot regeringen — han är van vid det — hoppas jag att han inte låter sin tacksamhet omfatta även denna brist på dokument efter så genomgripande åtgärder. I övrigt tyckte jag att herr Johansson svingade sig upp till höga kritiska höjder när han som konstitutionsutskottets ordförande uttalade, att det naturligtvis var önskvärt att statsrådsprotokollen blir färdiga så snart som möjligt. Ja, det är det verkligen. Den bilaga som jag åberopade visar vilka brister som för närvarande föreligger.

Jag skall, herr talman, i denna replik bara säga några ord också om lagrådet. Den statistik som finns i betänkandet visar att regeringens anlitande av lagrådet har gått ned enormt. Jag tror att riksdagen om några timmar kommer att behandla en proposition som visar konsekvenserna av att lagrådet icke hörts — en dålig lagskrivning helt enkelt.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan menade att man inte kan jämföra statsrådsprotokollen med de kommunala protokollen. Nej, jag relaterade bara den praxis och de lagregler som finns för de kommunala protokollen. Därmed sade jag inte att det finns regler beträffande 41 statsrådsprotokollen — i fråga om dem måste man falla tillbaka på den praxis som utvecklats och som jag tycker är otillfredsställande. Det tycker för övrigt även utskottet. Eftersom herr Johansson i Trollhättan diskuterade mitt språkbruk vill jag bara citera vad herr Johansson sade: Det är önskvärt att statsrådsprotokollen kommer fram i tid. Vi kan jämföra den formuleringen med utskottets: Detta förhållande är enligt utskottets mening otillfredsställande. Bara de här två orden ”önskvärt” och ”otillfredsställande” visar ju att det finns en betydande skärpa i det språkbruk utskottet använder, i synnerhet om man lyssnar på hur utskottets ordförande uttolkar det. Det är naturligtvis helt otillfredsställande att den som berörs av ett konseljbeslut skall få nöja sig med ett muntligt besked därför att protokollet av någon anledning inte är framadministrerat. Sedan fastnar herr Johansson i Trollhättan för min formulering att man i kanslihuset rycker på axlarna åt den sena utgivningen av SFS. Han frågade om jag sett detta. Jag använde nu inte uttrycket bokstavligt utan bildligt och jag har tyvärr inte haft tillfälle att studera kanslihuset från insidan. Jag kan därför inte svara på om man går där och rycker på axlarna. I så fall gör man det definitivt inte bokstavligt. Men man ställer inte ens upp i dechargedebatten. Då rycker man bildligt talat på axlarna åt riksdagens dechargedebatt. Sedan gav herr Johansson i Trollhättan en utmärkt beskrivning av den undersökning vi kan förvänta oss av det svåra ämnesområdet ”politiska rådgivare” vid nästa års dechargegranskning. Det skall bli intressant att följa den och se vad den leder fram till. Jag tycker att det är viktigt att en så väsentlig del av kanslihusets arbete kartläggs förutsättningslöst, även om man accepterar principen politiska rådgivare. Den är helt nödvändig. Men man skall då också följa upp detta genom att studera hur systemet fungerar i praktiken. Det finns ingen anledning att ha en närmare diskussion om det här i dag eftersom vi saknar sakunderlag för en sådan debatt. Debatten nästa år kan dock bli så mycket intressantare.

Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet var det som herr Norrby i Åkersberga sade om utskottets uttalande i anledning av vissa företagsdemokratiska frågor vid organisationsförändringar i statsförvaltningen. Bestämmelserna i kungörelsen reglerar förhållandet mellan en statlig myndighet och dess anställda i fråga om bl.a. samråd och information. Bestämmelserna ålägger myndigheten skyldighet att i företagsnämnden samråda och informera i frågor som är väsentliga för myndigheten eller dess anställda. Myndigheten har att lämna information i företagsnämnden i frågor där myndigheten lagt fram förslag till viktigare förändringar i förhållandena vid myndigheten. Företagsnämndskungörelsen reglerar skyldigheten för myndigheten i Nr 74 fråga om samråd och information i förhållande till sina anställda. Torsdagen den Däremot behandlar kungörelsen inte förhållandet mellan annan myn 26 april 1973 dighet eller Kungl. Maj:t och de anställda vid viss myndighet. Någon skyldighet för Kungl. Maj:t eller myndighet att samråda med Cranskning av stats eller informera de anställda vid viss annan myndighet kan således inte rådens ämbetsutöv härledas ur kungörelsens regler. Detta framgår också av det förhållandet NE M. Mm. att samråd och information skall lämnas myndighets företagsnämnd. I denna sitter representanter för viss myndighet och dess anställda. Åre granskningsarbete Däremot inte representanter för andra myndigheter eller för Kungl. Maj:t. I frågor som skall behandlas av riksdagen måste informationen gå andra vägar, och där har enligt vad jag kan förstå tillämpats det förfarandet att respektive fackdepartement informerat huvudorganisationerna — ofta i flera omgångar — och då gett dessa möjligheter att lämna synpunkter på den förestående organisationsförändringen. Inte minst från socialdemokratiskt håll är vi angelägna om att det finns en väl fungerande företagsdemokrati på alla områden, och då är det även angeläget att så är fallet även inom den statliga sektorn. Samtidigt vill jag framhålla att jag anser det naturligt och angeläget att man där följer de överenskommelser som finns på området, dels beträffande författningskungörelser, dels beträffande träffade avtal mellan parterna eller i förefintliga fall andra överenskommelser. Av utskottets skrivning framgår att det är företagsnämndskungörelsen som ligger i botten. Utskottet anför också vissa synpunkter och uttalar en förhoppning om att företagsnämndsfrågorna alltid skall skötas på ett så bra sätt som möjligt. Vi har varit överens om detta men jag har här velat göra ett tillägg till det som finns skrivet i betänkandet.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung redovisar att Kungl. Maj:t inte har någon skyldighet att samråda med de anställda vid en myndighet. Nej, det är inte detta frågan gäller. Det är inte det som diskussionen rör. Vad det gäller är om Kungl. Maj:t skall se till att samråd mellan myndighet och anställda har ingått i beredning av ärende som Kungl. Maj:t skall avgöra. Om, som herr Karlsson i Malung säger, socialdemokraterna är angelägna om en väl fungerande företagsdemokrati även inom den statliga sektorn, är det självklart att man inte företar ett ärende till avgörande i konselj, förrän man har förvissat sig om att författningsenligt samråd har förekommit. Utskottet säger: Även om hittillsvarande praxis i detta avseende inte varit enhetlig, torde en dylik ordning i flertalet fall redan tillämpas i Kungl. Maj:ts kansli. ”Redan tillämpas” — fem år efter det att företagskungörelsen trädde i kraft! Skrivningen här markerar mycket klart att detta icke förekommer i samtliga fall. I annat fall skulle utskottet inte formulerat sig på detta sätt. Dessutom fäster utskottet stort avseende vid denna fråga. ”Den företagna granskningen har givit utskottet anledning att framhålla att tillämpningen av företagsdemokratiska principer utgör en väsentlig del av beredningen av ifrågavarande ärenden. Innan beslut fattas av Kungl. Maj:t bör därför 43 erforderligt samråd ha förekommit mellan vederbörande myndighet och anställda.” Det framgår alltså helt klart att detta icke har skötts på ett tillfredsställande sätt, vilket utskottet påpekar. Det finns anledning att förmoda att regeringen i fortsättningen kommer att skärpa sig för att undgå en så frän kritik som utskottet på denna punkt har riktat mot regeringspartiet, som säger sig vilja slå vakt om företagsdemokratiska principer även i statsförvaltningen.
Herr talman! Jag kan inte förstå att det anses att utskottet här har riktat frän kritik mot regeringen. Vad vi har sagt är att företagsnämndskungörelsen skall gälla och att författningen skall ligga i botten för de överväganden som görs. Detta är vi också överens om enligt mitt sätt att tolka den utskottsskrivning som föreligger. Jag tycker då inte att det finns anledning att hävda att frän kritik har riktats mot regeringen, knappast ens kritik.
Herr talman! Jag vill då ställa frågan till herr Karlsson i Malung — något ansvarigt statsråd finns ju inte närvarande: Har företagsnämndskungörelsen tillämpats i beredningsprocessen i de ärenden som Kungl. Maj:t haft att avgöra?
Herr talman! Jag kan bara svara för min personliga uppfattning, men såvitt jag förstår har företagsnämndskungörelsen klart följts i de ärenden det är fråga om, och även i andra sammanhang när organisationsförändringar skett har överläggningar skett mellan berörda parter.

Herr talman! Inom konstitutionsutskottet kom vi överens om att endast en från varje parti skulle delta i den inledande debatten som närmast är av rent informativ karaktär. Men eftersom jag har blivit direkt apostroferad tidigare av herr Johansson med anledning av en fråga som jag väckt i utskottet, vill jag säga några få ord. Det är naturligtvis nödvändigt för konstitutionsutskottets granskning, att utskottet har ingående kännedom om arbetsformerna inom regeringen. Jag tog i ett granskningsärende — som jag för övrigt anmälde redan i december 1972 — upp frågan om de politiska rådgivarna i departementen, eftersom jag själv inte visste något närmare om vad de har för funktioner. Det visade sig att man inte heller inom utskottet i övrigt kunde ge några klara besked. Det är, tycker jag, onekligen något besvärande att det granskande utskottet inte vet hur det organ arbetar som utskottet skall granska. Den socialdemokratiska majoriteten ville dock inte vara med om att förbättra utskottets kunskaper på det här området, vilket jag beklagar. Man valde att vidga uppgiften och skjuta den till nästa år. Jag får därför nöja mig med att nästa års konstitutionsutskott förhoppningsvis som underlag för sin granskning skall ha bättre insikter om regeringsmaskine Nr 74 Bet ET a . t Torsdagen den Avslutningsvis vill jag dock konstatera att herr Johanssons invändning 26 april 1973 ar mot granskningsuppgiften som sådan väl också riktar sig mot den — vidgade granskningsuppgift som utskottet beställt åt sig självt för nästa — Granskning av statsrådens ämbetsutöv år. Det står nämligen på s. 2 i utskottsbetänkandet: ”Utskottet vill erinra om att i samband med 1967 års gransknings Ming m.m. arbete gjordes en undersökning av vissa administrativa förhållanden inom statsdepartementen. Denna gällde bl.a. ärendefördelningen mellan olika Årets granskningsdepartement, personalutvecklingen inom departementen och decentrali = arbete seringsåtgärder. Under årets granskning har vissa frågor om dessa förhållanden åter aktualiserats, såvitt gäller personalorganisationen bl.a. om fattningen av politiska rådgivare till regeringen. Utskottet avser att återkomma till hithörande spörsmål i samband med nästa års granskning.” Som jag ser det borde väl det som verkar möjligt nästa år ändå åtminstone i princip ha varit möjligt även i år.

Herr talman! Den direkta impulsen till den nu diskuterade granskningsuppgiften var ett organisationsschema som jag tror industridepartementet hade vänligheten att distribuera till riksdagens ledamöter. I detta schema fanns det förutom de sedvanliga enheterna inom departementet också en ruta där det upptogs två personer som helt enkelt kallades rådgivare. Detta tyckte jag naturligtvis var utomordentligt intressant. Andra departement har inte haft samma ambitioner att upplysa riksdagens ledamöter om organisationen, men jag föreställer mig att liknande företeelser kan finnas även inom andra departement. Jag tycker att det helt enkelt är konstitutionsutskottets skyldighet att känna till hur departementen är organiserade och hur de arbetar. Det var ambitionen att öka utskottets — och riksdagens — kunskaper på detta område som låg bakom den granskningsuppgift som jag aktualiserade.

Hilding Johansson och jag borde vara överens om, tycker jag, att det är ganska skönt, att vi båda slipper att ta ansvaret för vad som skrivs i tidningarna i olika sammanhang och endast behöver stå till svars för vad vi själva verkligen har uttryckt. Jag omfattar naturligtvis inte det ideal som president Jackson för länge sedan introducerade i det amerikanska samhället. Det är givet att större delen av de tjänstemän som finns i departementen har funktioner som de kan fullgöra, vilken regering som än är vid makten.

Herr talman! Behovet av en öppnare beslutsprocess erkänns nu mera allmänt. När vi i konstitutionsutskottet — efter ett uttalande av JO — fick anledning att se på ett hemligstämplat diarium i finansdepartementet, kände vi därför redan från början en viss skepsis. Varför skulle ett helt diarium hållas hemligt? Finansministern motiverar sitt ställningstagande med en hänvisning till sekretesslagens 17 § som säger, att ansökningar av detta slag skall hållas hemliga, om icke den sökande samtyckt till att göra dem offentliga. Men finansministern går en annan väg än den som anges i sekretesslagen. Han bryr sig inte om att ta reda på vad de enskilda sökande tycker om hemlighållandet. Han bestämmer redan från början och helt på egen hand, att både alla handlingar av detta slag och dessutom diariet över handlingarna skall hållas hemliga. Om detta säger JO, att förandet av dessa ärenden i ett hemligt diarium inte är tillräckligt motiverat av sekretesslagens bestämmelser, och JO beklagar att han icke kunnat övertyga finansministern. Men JO har av naturliga skäl ingen möjlighet att tvinga finansministern att följa sekretesslagen. Socialdemokraterna har i utskottet tagit ställning för finansministern och mot JO. De argumenterar efter linjen att det gäller att skydda enskilda intressen, och då måste både handlingarna och diariet vara hemliga. Vi reservanter genmäler att ju fördenskull icke alla handlingar behöver vara hemliga och därför heller icke alla handlingar behöver föras i hemligt diarium. Detta kan såvitt jag förstår svårligen bestridas. Vi vill därför anmäla för riksdagen att finansministern enligt vår mening icke har något lagligt stöd för ett generellt hemlighållande av detta diarium. Herr talman! Av naturliga skäl väcktes inom utskottet intresset för sakförhållandena i dessa ärenden. Med andra ord: Vad var det som fanns i det hemliga diariet? Det rör sig här om rätt för regeringen att befria vissa aktieägare från skattskyldighet för realisationsvinst som uppkommer vid försäljning av aktier i samband med företagssammanslagningar. År 1971 fick Kungl. Maj:t 59 sådana ansökningar, varav 32 bifölls. 1972 kom 63 ansökningar och 22 av dem bifölls, vilket kan tyda på en ändrad praxis från 1971 till 1972. Det har här i flera fall rört sig om mycket stora försäljningsbelopp — 1972 fanns två ärenden som vartdera handlade om 25 miljoner. Båda dessa ansökningar bifölls, och det betydde ansenliga skattelättnader för de aktieägare som innehaft sina aktier mer än fem år. Vi har då ställt oss frågan: När får man skattebefrielse och när får man den inte? Det visar sig att den här frågan är mycket svårbesvarad, bl.a. därför att varken kommunalskattelagen, och kommentarerna till den, eller de uppgifter som finansdepartementet har lämnat till utskottet ger någon större vägledning härvidlag. Det finns några regler. En av dem har samband med köpeskillingarnas storlek och innebär att ju större beloppet är, ju större är chansen till skattebefrielse. Dessutom nämns bland skälen för en gynnsam behandling möjligheten av att företagssammanläggningen har en strukturrationaliseringseffekt. Tanken är här att man genom att ge skattebefrielse skall stimulera till för samhället önskvärda strukturrationaliseringar. Men enligt vår mening medger inte aktmaterialet någon bedömning av huruvida särskilda skäl av strukturrationaliseringskaraktär förelegat eller inte. Antingen har här funnits ytterligare material som underlag för finansministerns bedömning, vilket konstitutionsutskottet inte har fått ta del av, eller också har finansministern gjort sitt ställningstagande på relativt lösa grunder utan att kunna överblicka alla de särskilda skäl som kan föreligga. Frågan om principerna för bifall eller avslag kvarstår i huvudsak obesvarad. Vad är det som gör att vissa ansökningar bifalls och andra avslås? Muntliga uppvaktningar och kontakter föregår ofta besluten, säger utskottet. Vad innehåller dessa muntliga uppvaktningar? Vilken betydelse har de för finansministerns avgöranden? Är de ett reguljärt inslag i beredningen av ärenden av det här slaget? Kommer herr Sträng att ge den svenska riksdagen svar på de frågorna i dag? Det rör sig ändå här om avgöranden som har den största betydelse för de enskilda människornas personliga ekonomi, och därför måste enligt vår mening kraven på noggrannhet och enhetlig praxis ställas speciellt högt. Med detta vill jag, herr talman, yrka att utskottets betänkande lägges till handlingarna med gillande av vad som anförts i reservationerna A och €&

Herr talman! Jag tror att det var konstitutionsutskottets ordförande som sade här inledningsvis att några av oss — det var väl närmast herr Molin och jag — skulle kunna föra ett samtal kring de här frågorna. Jag tror inte heller att ämnet inbjuder till något höjt tonläge. Skillnaderna är relativt små. För att ge det rätta perspektivet åt den här frågan skulle jag ändå vilja säga att denna debatt berör finansministerns tillämpning av den begränsning i offentligheten som riksdagen har varit med om att fastställa genom att ge sin anslutning till den här bestämmelsen i sekretesslagen.

Vi har med tillfredsställelse kunnat konstatera — och gör det enhälligt — att Kungl. Maj:t under år 1972 förordnat om offentliggörande av samtliga s.k. tvåårsprotokoll. Härigenom har ju de flesta av de intemot 27 000 konseljärendena blivit omedelbart offentliga. Jag vill erinra om detta för att inte det här lilla meningsutbytet skulle kunna efterlämna intrycket att det skulle vara regel att rullgardinen dras ned över regeringsverksamheten såsom den kan avläsas i statsrådsprotokollen. 17 §. Beträffande de här skattebefrielseärendena föreligger sekretesskydd 26 april 1973 till förmån för enskilda intressen. Jag vill gärna understryka att hos stats« = 55552 eller kommunalmyndighet upprättat diarium är en allmän handling, som i — Granskning av statsprincip är offentlig så fort den färdigställts för anteckning eller införing — = ”ådens ämbetsutövdet framgår klart av tryckfrihetsförordningens 2 kap. 5 §. I fråga om ”ingm.m. sekretessbeläggning av diarier gäller samma regler som för andra allmänna handlingar. Enligt vad offentlighetskommittén framhållit beror emellertid Diarieföring av vissa diariets karaktär av offentlig eller hemlig handling på dess eget innehåll. skatteärenden och Den omständigheten att där finns uppgift om att handling, som skall befrielse från aktiehållas hemlig, inkommit utgör, som även justitieombudsmannen under = Vinstbeskattning strukit, i och för sig inte grund för att hemlighålla diariet. Men av de angivna riktlinjerna synes framgå att endast om redan en offentlig registrering av vissa ärenden kan anses skada det sekretesskyddade intresset skall och får sekretessbeläggning av diarieanteckningen tillgripas. Sådana ärenden synes därvid böra registreras i ett särskilt diarium. Både reservanter och utskottsmajoritet är överens om att skyddet för enskildas intresse kan kräva att diariet hålls hemligt. Jag vill påpeka det därför att herr Molin här sade att JO inte har kunnat övertyga finansministern och KU:s socialdemokrater — och han kunde ha tillagt centern — om att införandet av ifrågavarande typ av ärenden i hemligt diarium inte kan anses tillräckligt motiverat. Jag vill tillägga att han inte heller har kunnat övertyga reservanterna om den saken, eftersom de ju uttryckligen här säger: ”Detta kan i vissa fall leda till att offentliggörande av att visst företag gjort ansökan om ifrågavarande skattebefrielse inte bör ske.

Av den anledningen finns det skäl att inte ha diariet öppet. Som herr Molin nu säger godtar reservanterna att det i vissa fall kan finnas skäl för hemlighållandet av diariet, men reservanterna anser inte att sekretesslagen ger stöd för en generell sekretessbeläggning av diariet. Finansministern bör enligt reservanternas uppfattning — det är det argument man anför — rätta sig efter de sökandes synpunkter. Till det bör väl sägas att statsrådet inte genom en hänvisning till meningar, framförda under samtal vid beredningen av ärendet, kan undandra sig ansvaret för att av riksdagen påbjuden sekretess till skydd för enskilt intresse iakttas. Och i allmänhet kan man väl anta att de sökande är för sekretessbeläggning. Skulle de ha en annan uppfattning föreligger det heller inga svårigheter för dem att genom egna åtgärder initiera en publicitet. Under punkten 4 tillgodoses behovet av en ökad information om Kungl. Maj:ts praxis — detta har ju herr Molin redogjort för — inom ett område där Kungl. Maj:t fått en vidsträckt dispensbefogenhet. Majorite 49 ten anser att själva redovisningen är talande nog och avstår från att uttrycka någon vidare mening. Redovisningen lämnas alltså till allmänhet och till riksdagsmän för bedömning, och vi tycker det är mycket värdefullt att man på det här sättet kunnat göra denna redovisning både i referat och i en rätt utförlig bilaga. Jag tror jag vågar säga att ingen i utskottet heller har hävdat att regeringen vid handläggningen av de här ärendena om befrielse från aktievinstbeskattning skulle ha överträtt den ganska omfattande dispensbefogenhet som tillades Kungl. Maj:ts 1966. Men det är givetvis värdefullt att praxis kunnat redovisas på det här området.

Herr talman! Det är riktigt som herr Svensson i Eskilstuna säger, att vi reservanter icke helt ansluter oss till JO:s bedömning. Vi accepterar en ordning som innebär att man har handlingar av det här slaget dels i ett hemligt diarium, dels i det vanliga offentliga diariet och att detta får bli beroende på sökandens egna önskemål, eftersom syftet med sekretessbeläggningen här är skyddet för enskilda intressen. Jag kan alltså inte se några praktiska svårigheter, och jag kunde inte heller i herr Svenssons anförande finna några egentliga argument mot en ordning där man för en del av handlingarna i ett hemligt diarium och en annan del i det vanliga diariet. Sedan gick herr Svensson inte in på grunderna för finansministerns bedömning när det gäller bifall respektive avslag på de här ansökningarna. Det verkar då som om vi i denna debatt även fortsättningsvis kommer att få sväva i okunnighet om en del av principerna för finansministerns praxis härvidlag.

Herr talman! Med anledning av det sista som herr Molin anförde vill jag säga att vi i utskottet har fått en fullständigt öppen redovisning från finansdepartementet i dessa frågor. Jag har velat säga det därför att herr Molin i sitt första anförande sade att han ansåg det vara av behovet påkallat med en extra deklaration från finansministern i samband med dechargen. Det tycker jag är en ganska obekväm metod. När riksdagen nu ger finansministern omfattande dispensbefogenheter är det väl rimligt att vi tillgodoser kravet på information och praxis på det sättet att vi får en utförlig redovisning i en bilaga. Det anser jag vara ett rimligt sätt att handlägga den här frågan på. Vad sedan frågan om diariet angår vill jag säga att jag som tidningsman och publicist skulle kunna inta samma ståndpunkt som redaktör Michanek, som kräver fullständig offentlighet i dessa frågor. Därför är det också intressant och värdefullt att nu konstatera att både majoriteten och reservanterna är övertygade om att någon sådan offentlighet inte är möjlig, så länge vi har kvar sekretesslagstiftningen. Om man alltså vill sträva till en sådan offentlighet, då bör man avskaffa sekretesslagstiftningen i denna del.

Nr 74 Herr talman! I motionen 1972:77 fäste jag skatteutskottets och ä z å ö FOG Torsdagen den riksdagens uppmärksamhet på det faktum att befrielse från realisations 26 april 1973 vinstbeskattning vid aktieförsäljning i samband med strukturrationalisee I ringar med stöd av kommunalskattelagens 35 § 3 mom. ibland tilläm Granskning av statspades väl generöst och att man inte kunde spåra någon klar princip. Då rådens ämbetsutövhandlingarna i ärenden som berör dessa saker är sekretessbelagda är det — Ning m.m. svårt för dem som inte är mycket initierade att bedöma skäligheten i de olika fallen. Diarieföring av vissa Skälet till att ärenden av detta slag förs i hemligt diarium har uppgivits Skatteärenden och vara angelägenheten att förekomma börsspekulationer. Denna motivering befrielse från aktieär synnerligen svag, om man bara ser till kommunalskattelagens 35 § 3 »Vinstbeskattning mom. Där står ju i klarskrift att här gäller det aktier som innehafts i över fem år. Vid de börsspekulationer som eventuellt skulle bli följden av att sekretessen slopades måste säljaren räkna med att betala skatt, även om vederbörande innehaft aktierna över fem år. Detta torde vara tämligen hämmande vid försäljningebeslutet. Också köparen måste räkna med skattefaktorn. Han kan ju inte räkna med att behålla aktierna i fem år. Om vederbörande innehar aktierna mindre än två år — vilket i dessa fall är det troligaste — skulle vinsten vid försäljningen enligt gällande lagstiftning bli helt skattepliktig. Med tanke på progressiviteten i skatteskalorna — här rör det sig dessutom om B-inkomst, som alltså samtaxeras — torde inte alltför många vilja spekulera på detta sätt. Detta om gällande skattelagstiftning icke medgav ett viktigt undantag. Och här vill jag upplysa herr Molin och hans utskottskamrater om en intressant sak, som kanske inte samtliga har observerat. Kommunalskattelagens 35 § 3 mom. följs upp i 4 mom. som säger att vid fall av tvångsinlösen av aktier som inte innehafts i fem år skall realisationsvinstskatten beräknas på samma sätt som om aktierna hade innehafts i fem år, dvs. 10 procent av försäljningssumman blir skattepliktig inkomst. Jag bortser i detta sammanhang från schablonregeln. Det är denna följdbestämmelse som kan skapa och i vissa fall skapar börsspekulationer. Varför inte ändra på detta följdmoment t.ex. så att aktierna skall ha innehafts i minst ett år? Då undviks säkerligen spekulation. Märk väl att jag i hela mitt resonemang talat om skatt. En börsspekulation som rör ett företag som räknar med att erhålla befrielse från realisationsvinstbeskattning för sina aktieägare tillför stat, landsting, kommun och kyrka skattepengar. Jag tycker att det är totalt likgiltigt om det är den ena eller den andra av dessa börsspekulanter, säljaren eller köparen, som står för merparten av de skattepengar som kommer samhället till godo i olika former. Jag förstår att redaktör K. G. Michanek länge har försökt få del av dessa sekretessbelagda handlingar eller åtminstone en del av dem.

Utan att gå in på sakfrågan vill jag avslutningsvis diskutera en frågeställning som jag tror att jag inte kan få något svar på då handlingarna är sekretessbelagda. Men man kan väl trots det fråga och vänta på svaret, som väl kommer någon gång 1991. I början av 1960-talet byggdes kvarnen A i Skåne. Den såldes på ”rätt sida” om femårsstrecket för ca 14 gånger aktiekapitalet — jag vet inte den absolut exakta siffran, eftersom handlingarna är hemliga. Total skattebefrielse beviljades trots att det rörde sig om kontantlikvid. Skälet var strukturrationalisering. Köpare var kvarngrupperna B och C. År 1971 köpte grupp B grupp C för en kontant likvid som var lika med fem gånger aktiekapitalet — det har stått i pressen, så det kan inte betraktas som hemligt. Trots att det även här rörde sig om kontant likvid beviljades total skattebefrielse. Skälet angavs vara strukturrationalisering.” Men nu kommer det intressanta: Det här samgåendet förde bl.a. med sig att kvarnen D byggdes, och sedan något år är den i verksamhet i Skåne. Snart lär, om planerna går i lås, kvarnen E bli byggd. Allt detta har, märk väl, skett i Skåne. Kan detta anses vara en strukturrationalisering som gagnar samhället i stort då vi redan nu har överkapacitet inom landet på detta område? Om nu kvarnarna D och E blir till salu då aktieägarna innehaft aktierna i fem år kommer naturligtvis frågan om skattebefrielse upp. Med samma motivering som gällt i de andra här relaterade fallen kan den finansminister vi då har bevilja total skattebefrielse och sekretssbelägga ärendet. Då blir det i alla fall en klar linje, men är detta rimligt? Jag har i motionen 1973:398 yrkat att riksdagen måtte hemställa hos Kungl. Maj:t att en utredning tillsätts med uppgift att granska de fall då total befrielse från inkomstskatt för realisationsvinst vid avyttring av aktier beviljats under åren 1967—1971, särskilt med avseende på om ifrågavarande fusion varit till gagn för samhället i stort. Denna motion har konstitutionsutskottet naturligtvis icke haft någon anledning att befatta sig med, men utskottet har trots detta — i den mån det varit möjligt med hänsyn till bestämmelserna i 17 § fjärde stycket lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma handlingar — företagit en seriös bedömning av de ärenden som avgjorts under 1971 och 1972. Jag är tacksam för detta, men skulle vara ännu mer tacksam om hemligstämpeln togs bort — åtminstone då ärendet är avgjort och affären slutförd. Då kan det ju icke rimligtvis bli tal om börsspekulation, och därmed faller huvudargumentet mot ett borttagande av hemligstämpeln. Varför detta hemlighetsmakeri i dessa för samhället så vitala frågor?
Herr talman! Låt mig bara säga att vad herr Taube nu anfört styrker kraven på ett klarläggande av finansministerns praxis i sådana här fall, särskilt som dessa beslut i vissa fall leder till stora skattefria inkomster och i andra fall inte gör det.

Nr 74 Herr talman! Vad herr Taube och herr Molin sagt i detta stycke kan ö å Torsdagen den inte uppfattas som någon kritik mot vare sig reservanterna eller g iori ; Hand IR ONE ÅR 26 april 1973 majoriteten i konstitutionsutskottet. Det rör sig här möjligen om kritik 555 mot utformningen av lagstiftningen på detta område, vilken utan tvivel — Granskning av statsger finansministern ett betydande handlingsutrymme inom ramen för den = ”ådens ämbetsutövdispens som riksdagen tilldelat honom. Jag tycker då att konstitutions — "ing m.m. utskottet har fullföljt sitt syfte genom redovisningen av administrativ praxis. Ingen i utskottet har riktat kritik mot finansministern eller = Diarieföring av vissa finansdepartementet för att ha varit hemlighetsfulla gentemot konstitu = Skatteärenden och tionsutskottet då det gällt att lämna underlag för en bedömning av befrielse från aktieadministrativ praxis på detta område. vinstbeskattning Jag vidhåller att det inte kan vara konstitutionsutskottets uppgift att dra slutsatserna, utan konstitutionsutskottets uppgift är att inför offentligheten redovisa dessa fakta. Sedan får allmänheten debattera dem och riksdagsmännen har möjlighet att motionera och föreslå förändringar, åtstramningar osv. Redovisningen är det centrala från konstitutionell synpunkt. Men vi skall, apropå sekretesslagstiftningen, komma ihåg att det i allmänhet inte rör sig om någon längre tids hemlighållande. Det gäller bara den känsliga förhandlingsperioden i samband med en fusion mellan företag. Sedan överenskommelse om fusion träffats brukar parterna på eget initiativ ge offentlighet åt denna. Förfarandet med hemligt diarium hindrar givetvis inte en omfattande publicitet i det sammanhanget. Men skulle diariet hållas öppet som en generell företeelse, bleve detta offentligt så fort det färdigställts. Då vill jag fråga herr Molin: Tror verkligen herr Molin att enskilt sökande i just det känsliga förhandlingsläget utgör något stöd för massmediernas önskemål att skapa offentlighet, innan överenskommelsen förts i hamn och beslut om skattebefrielse träffats?

Herr talman! Jag vill inte söka strid, vare sig med majoriteten eller med minoriteten. Jag tycker att de har behandlat detta ämne bra från sina olika utgångspunkter. Jag vill säga till herr Svensson i Eskilstuna att man i vissa fall — t.ex. fallet Facit-Electrolux — givetvis måste vara synnerligen försiktig då affärsförhandlingarna pågår. Att sedan vederbörande parter ger offentlighet åt affären är fullt riktigt. I detta speciella fall tycker jag, att beslutet om skattebefrielse var rätt om det nu finns någon som har vunnit på sina Facitaktier — många lär det icke vara.

Ibland kan man tro att det skall centraliseras så mycket som möjligt i samhället, och då vill finansministern hjälpa till med detta. Den här skatten är egentligen inte mycket att tala om, eftersom bara 10 procent av försäljningssumman är skattepliktig, även om skattebefrielse icke beviljas och aktierna innehafts i fem år. Om finansministern skulle säga nej, tror jag att köparen i de flesta fall skulle ha betalat mera för aktierna och på så sätt kompenserat säljarna, vilka pengar sedan skulle ha kommit framför allt landsting och kommuner till godo i form av skatt. Det är främst kommunen jag tänker på. Då det gäller en relativt stor industri i en relativt liten kommun är det ganska kännbart, om dessa pengar inte kommer in. Det händer ofta att utdelningen under en följd av år hålls nere, vilket bl.a. medför lägre kurs på aktierna, vilket ju kan vara till fördel för vissa aktieägare. Genom den ibland orimligt låga utdelningen försvinner skatteinkomster från kommunen — sedan ser finansministern till att även realisationsvinstskatten försvinner.
Herr talman! Herr Taubes kritik gäller den lagstiftning som vi nu har. Kritiken drabbar därför egentligen riksdagen, som har stiftat denna lag. Konstitutionsutskottets granskning gäller ju hur regeringen tillämpar lagstiftningen, där det alltså finns möjlighet att medge befrielse från en skatt som normalt skall betalas. Handlingarna i sådana ärenden skall vara hemliga enligt 17 § sekretesslagen, såvida inte sökanden säger ifrån att de inte behöver vara hemliga. När det gäller diarierna finns det en liten skymt av tveksamhet, men det förefaller som om detta skulle vara en sekundär fråga i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att instämma med herr Larsson i Luttra om det han senast sade. Det som herr Taube är ute efter måste vara att förändra lagstiftningen. Jag vill bara citera vad som sades i samband med riksdagsbeslutet. Där sades att det inte är möjligt att i lagtext närmare ange de fall då en försäljning skall fritas från beskattning enligt schablon. Denna beskattning kan anses hindra en från allmänna synpunkter önskvärd strukturrationalisering. Möjlighet bör därför finnas att befrias från vinstbeskattning i sådana fall. Dispens skall givetvis inte medges i alla de fall då försäljning leder till att två företag sammanslås. Det måste bli en bedömning från fall till fall. Den bedömningen har riksdagen överlåtit åt finansministern att göra. Konstitutionsutskottet har lagt fram ett dokument som belyser praxis när det gäller tillämpningen av lagen.

Nr 74 Herr talman!

Regeringen har nämligen i princip tolkat de "NE M.m. försörjningsvillkor som ställs upp i medborgarskapslagen för erhållande av 2 svenskt medborgarskap så, att hemmafruar i allmänhet utesluts från Kungl. Maj:ts medborgarskap. I några fall har regeringen givit dispens från detta krav, Praxis i naturalisationsärenden men den har samtidigt hävdat att besluten inte kan ges en så vittgående tolkning att hemmafruar med hemmavarande minderåriga barn anses uppfylla försörjningsvillkoren. Detta är, herr talman, verkligen ett sensationellt synsätt i 1970-talets Sverige. Det är, menar man tydligen, förvärvsarbetet — och då givetvis i de flesta fall makens förvärvsarbete — som grundar rätten till medborgarskap. Om maken inte vill söka svenskt medborgarskap får också hustrun förbli utlänning tills hon lämnar hemmet och erhåller förvärvsarbete. Det rör sig här ingalunda om några marginella fall — det rör sig tvärtom i flera fall om kvinnor som i tio år eller längre har skött tre, kanske fyra, kanske fem barn utan någon som helst anmärkning. En av de kvinnor som fick sin ansökan om medborgarskap avslagen skriver, att hon har bott 21 av sina 42 levnadsår i Sverige och där fött upp fyra barn. Hon fann det djupt kränkande att rätten att få bli svensk medborgare på sätt som skett kopplats samman med penninginkomsten och att den kvinna som bidrog till familjens försörjning genom att uppfostra barn och arbeta i hemmet dömdes att oberoende av sin egen önskan ha det medborgarskap som maken bestämde sig för. Hon kunde inte heller finna att den omständigheten att hon var hemmafru och därmed för närvarande inte bidrog till familjens försörjning med penningmedel berättigade till påståendet att hon saknade möjlighet att genom yrkesarbete försörja familjen. Det är alltså här just verksamheten som hemmavarande barnauppfostrare som leder till stämpeln att vara försörjningsoförmögen och därmed diskvalificerar från rätten att bli medborgare. Herr talman! Jag tycker att detta är förbluffande. Jag hoppas att fru Odhnoff, som har varit föredragande i regeringen i dessa ärenden, lyssnar till vad som här har sagts och att hon kan svara på om hon nu har ändrat sin generella inställning i denna fråga eller om detta är ytterligare ett uttryck för socialdemokratins nygamla kvinnosyn.

Herr talman! Jag kan helt instämma i vad herr Molin här har sagt om försörjningsvillkoren när det gäller hemmafruar med minderåriga barn. Det har ju framgått att invandrarverket driver en ur medborgarskapssynpunkt mera korrekt och neutral praxis, nämligen den att det arbete som en hemmafru nedlägger på sitt hem och sin familj är ur försörjningssynpunkt likvärdigt med förvärvsarbete utanför hemmet. Här har alltså drivits en annan linje, medan Kungl. Maj:t, som herr Molin har sagt, gör SS sig skyldig till en könsskillnad som inte kan motiveras utifrån medborgarskapslagen.

Kungl. Maj:t har i några fall, när det gäller ensamstående med minderåriga barn, dispenserat från försörjningskravet och därvid hänvisat till s.k. särskilda skäl. Men detta synes också vara en onödig och inte helt lyckad omväg. Det vittnar, som herr Molin sade, om en förlegad syn på de viktiga funktioner en kvinna har i hemmet. Låt mig sedan, herr talman, gå ett stycke vidare och knyta några reflexioner vid den utförliga och utmärkta redovisning av naturalisationsprocedur och medborgarskapsärenden som utskottets sekretariat har utarbetet och som återfinns i bilaga 5. Lagen om svenskt medborgarskap har ju varit och är en väsentlig lag för många invandrare som sökt sig hit till vårt land. I genomsnitt är det 10 000 utlänningar som varje år får svenskt medborgarskap. Det skall gärna erkännas att det måste ställa sig ytterligt svårt att tillämpa en fullt enhetlig praxis när det gäller att ta ställning till de många olika livssituationer som de olika sökandena representerar. Det ena fallet är aldrig likt det andra. De olika villkoren för svenskt medborgarskap skall tillsammantagna inte utgöra något stelbent system utan ett smidigt sådant som kan tillåta befogade deldispenser. När det gäller Kungl. Maj:ts dispensrätt från de fyra naturalisationsgrunderna finns möjligheten att anföra att vederbörande på något sätt är till ”gagn för riket” — en något dubiös kvalifikationsgrund som man har försökt anföra i vissa fall när t.ex. prominenta fotbollsspelare och andra idrottsutövare har behövts här i landet för sin funktion. Nåväl, man har inte tillämpat den här möjligheten. Regeringen har inte gjort det under de senare åren utan i förekommande fall i stället utnyttjat möjligheten att anföra att s.k. särskilda skäl förelegat — nu tänker jag ingalunda på idrottsutövare. Utskottet har nämligen konstaterat att i stort sett samtliga Kungl. Maj:ts dispenser motiverats av dylika ”särskilda skäl”. Det är klart att en sådan bedömningsgrund saknar konkretion. Fördenskull kan den också komma att inrymma ett mycket heterogent klientel. Den intresserade läsaren hänvisas till bilaga 5. Där kan man finna exempel på mycket olikartade bedömningar. Jag kan hänvisa speciellt till s. 103 och inte uppta tiden med något referat. Man kan som sagt finna mycket olikartade bedömningar, där de ”särskilda skälen” i några bifallsärenden varit svåra att finna och i andra ärenden varit uppenbara nog men ändå inte kunnat beveka Kungl. Maj:t. Det har emellertid upplysts om att departementet uppmärksammat de mest remarkabla fallen och i efterhand åstadkommit rättelse, vilket är gott och väl. Att väga de särskilda skälen så att man i någon mån kan tala om en enhetlig praxis får förbli Kungl. Maj:ts svåra prövning i dubbel bemärkelse. Ett ohägn som Kungl. Maj:t fortfarande envisas med är att i dessa sammanhang sällan eller aldrig motivera avslagsbeslut. Nu menar man att Nr 74 den som besvärar sig hos Kungl. Maj:t redan fått mottaga ett motiverat Torsdagen den avslagsbeslut från invandrarverket. Han kan därför på goda grunder också 26 april 1973 tolka Kungl. Maj:ts beslut. Men under mellantiden kan nya argument ha tillkommit, vilka den klagande kan ha anfört hos Kungl. Maj:t och dessa Granskning av stats borde kunna ge anledning till en motivering. Det är att hoppas att rådens ämbetsutöv inrikesdepartementet i likhet med vad som börjat ske i andra departening m.m. ment finner för gott att motivera de beslut som för den enskilde många gånger berör mycket känsliga och kanske till och med livsavgörande Kungl. Maj:ts frågor. Vi har haft just denna del av ärendet — Kungl. Maj:ts Prexisinaturalisationsärenden beslutsmotivering — uppe i fjolårsgranskningen. Jag vill med dessa ord sätta punkt, herr talman!

Herr talman! Herrar Molin och Werner i Malmö har här tagit upp några punkter i det mer än 100 sidor omfångsrika material som utskottet här lägger fram. Jag ber att få kommentera dem i sitt sammanhang i det ärende jag vill redovisa inför kammaren. Vid sin årliga genomgång av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning har konstitutionsutskottet på senare år vid sidan av speciellt uppkomna frågor också tagit upp vissa områden av Kungl. Maj:ts praxis i förvaltningsärenden för närmare studium, såsom här tidigare har anförts. I år har utskottet ägnat sig åt en omfattande och systematisk genomgång av utvecklingen av praxis i s.k. naturalisationsärenden. Sådan praxis har även tidigare studerats av utskottet, t.ex. 1967 och 1968. Årets granskning har skett mot bakgrund av den decentralisering som genomförts från och med 1 juli 1969 då invandrarverket inrättades och avser ärenden från och med denna tid. Decentraliseringen av vissa medborgarskapsärenden har kunnat minska konseljärendenas antal med mellan 5 000 och 6 000 per år eller ungefär 20 procent av det totala antalet konseljärenden. Herr Larsson i Luttra nämnde i sitt anförande något om den minskning som hade skett under 1969/70, vilket till stor del får skrivas just på decentraliseringen. Numera avgöres av Kungl. Maj:t i statsrådet endast två slag av naturalisationsärenden, nämligen dels besvär som anförts mot invandrarverkets beslut, dels ärenden av större principiell eller särskilt grannlaga natur, vilka invandrarverket överlämnar till Kungl. Maj:t för avgörande. Vid genomförandet av förändringen infördes § 9 a i medborgarskapslagen med rätt för invandrarverket att hänskjuta ärenden till Kungl. Maj:t när särskilda skäl föreligger, varvid också förutsattes att utlänningsmyndigheten skulle undantagslöst utnyttja möjligheten i de ärenden, för vilka förfarandet i första hand är avsett. Trots att de naturalisationsärenden som numera avgöres av Kungl. Maj:t endast utgör ca 2 procent av samtliga dylika ärenden, synes det utskottet som om detta ger Kungl. Maj:t tillräckliga möjligheter att på förutsatt sätt följa och även styra utvecklingen av praxis. I sina huvuddrag tycks Kungl. Maj:ts praxis i naturalisationsärenden vara oförändrad sedan 1968 men ett par 57 förändringar bör noteras. Nämnas kan exempelvis, att personer som naturaliseras med villkor att de får befrielse från tidigare medborgarskap numera i fall, då det tar relativt lång tid att erhålla sådan befrielse, kan få viss dispens från kravet på sju års hemvisttid i Sverige. Likaså har den stipulerade villkorstiden förlängts från ett till två år för att undvika en onödig omgång vid behandlingen av sådana ärenden. Utlänning som bosatt sig här i riket har enligt gammal hävd haft möjlighet att vinna erkännande som svensk medborgare, men först år 1858 infördes regler härom i vår grundlag. De senaste ändringarna har genomförts från den 1juli 1969 med decentralisering till invandrarverket och den 1 januari 1972 då länsstyrelsernas befattning med vissa hithörande ärenden upphörde. Kungl. Maj:t beslutar i ärenden av natur som jag tidigare anfört. I utskottets betänkande redovisas vissa uppgifter om antalet utlänningar som under de senaste tio åren erhållit svenskt medborgarskap. Utan att gå närmare in på denna statistik vill jag nämna att i genomsnitt 10 000 utlänningar om året blivit svenska medborgare under denna tid. Beträffande fördelningen på länder konstateras att andelen nordiska medborgare utgör den största gruppen och uppnådde sin största andel eller 70 procent år 1969. Kungl. Maj:t beslutar i ärenden som tidigare här anförts. Vid sin granskning har utskottet funnit att i stort sett samtliga Kungl. Maj:ts dispenser ges med hänvisning till föreliggande ”särskilda skäl”, och det har även anförts här av herr Werner. I många av de fall där beslutsmotivering ej lämnats och där ”särskilda skäl” anförts, möter inga svårigheter att av handlingarna utläsa vilka grunder som varit vägledande för Kungl. Maj:ts bedömning. Men naturalisationsärendenas mångskiftande natur med betydande individuella variationer gör det ändå angeläget att Kungl. Maj:t som praxisstyrande myndighet lämnar så utförlig motivering i sina beslut som det är möjligt. Det bör dock observeras — som utskottet också anför — att av hänsyn till såväl enskilda som allmänna intressen motivering av besluten i vissa fall ej bör lämnas. Den omfattande exempelsamlingen som redovisas i bilaga 5 visar på svårigheter med bedömningarna. Som inledningsvis anförts kan enligt 12 § medborgarskapslagen talan föras mot den centrala utlänningsmyndighetens — dvs. statens invandrarverk — beslut genom besvär hos Kungl. Maj:t i statsrådet. Under den aktuella undersökningsperioden har Kungl. Maj:t avgjort sammanlagt 281 dylika ärenden, avseende 303 personer. Dessa ärenden kan fördelas efter ifrågasatta brister vad gäller hemvist-, vandelsoch försörjningsvillkor enligt medborgarskapslagens 6 §. Ungefär 70 procent av dessa besvärsärenden har gällt kravet på hemvist här i riket, knappt 15 procent har gällt vandelsvillkoret och drygt 15 procent försörjningsvillkoret . Endast i två fall, avseende tre personer, har dispenserats från kravet på fyllda 18 år. Eljest är åldersgränsen för självständig naturalisation 18 år och någon övre åldersgräns tillämpas inte. För att undvika dubbelt medborgarskap tas hänsyn till myndighetsåldern i hemlandet om den sökande är mellan 18 och 21 år. Som regel upptas barn under 18 år till — Nr 74 svenska medborgare tillsammans med ntländak vårdnadshavare. Adoptiv Torsdagen den barn till svenska medborgare kan erhålla självständig naturalisation, och 26 april 1973 barn som bor i Sverige och är födda i bestående äktenskap mellan svensk 5 mor och utländsk far brukar erhålla självständig naturalisation, om Granskning av statsföräldrarna gemensamt ansöker därom. rådens ämbetsutöv Jag har velat nämna detta litet utförligt, herr talman, då jag vet att det ning m.m. är aktuella frågor för många människor. Jag hänvisar också till den informationsverksamhet som invandrarverket bedriver i bl.a. hithörande Kungl. Maj:ts frågor. praxis i natura För naturalisation krävs enligt medborgarskapslagen att vederbörande = lisationsärenden ”sedan sju år har hemvist i Sverige”. Jag kan här skjuta in att för nordiska medborgare gäller avsevärt kortare hemvisttid, i praktiken tre år. Såvida övriga förutsättningar föreligger bör sålunda naturalisation beviljas så snart sökanden haft hemvist i Sverige under sju år, och då förutsättes att hemvisttiden skall ha varat oavbrutet fram till naturalisationen. Dock kan dispens medges t.ex. vid avbrott för utomlandsvistelse, när omständigheterna kunnat visa att sökanden haft för avsikt att återvända till Sverige. I vissa fall kan sökanden tillgodoräkna sig någon del av den tidigare vistelsetiden. Jag kan endast nämna ett par av sådana dispensskäl som omnämns i föreliggande betänkande. Personer som vistas i Sverige med diplomatisk immunitet anses ej äga hemvist här, ej heller deras familjer. I 1971 års förvaltningslag fastslås kommunikationsprincipen mellan myndighet och part i ett ärende — dock med undantag i vissa fall, t.ex. om åtgärderna är uppenbart obehövliga eller om ärendets avgörande inte kan uppskjutas. Förvaltningslagen är inte direkt tillämplig på ärenden hos Kungl. Maj:t. Enligt anvisningar från statsrådsberedningen utfärdade i januari 1972 anses dock att förvaltningslagen i möjligaste mån bör följas beträffande förvaltningsärenden hos Kungl. Maj:t. Detta bl.a. för att få så likartad behandling som möjligt inom de olika departementen. Som en dispensgrund angives i 6 § medborgarskapslagen ”gift med svensk medborgare” då kravet på hemvisttid ofta kan reduceras. Härvid krävs dock att även äktenskapet har haft viss varaktighet. Enligt praxis krävs i dylika fall hemvist sedan minst fyra år och äktenskap sedan minst tre år. För nordiska medborgare är praxis mildare och i dylika fall krävs endast två års hemvist och ett års äktenskap för naturalisation jämlikt 68. I en del fall kan naturalisation ske utan krav på hemvist i Sverige. Av tidsskäl kan jag inte gå in på dem närmare utan hänvisar till utskottets betänkande nr 20, varav även framgår att ytterligare uppmjukning av kravet på viss remisstid torde vara att förvänta. Ett av kraven för naturalisation är vandelsvillkoret. Dispens från detta villkor kan förekomma men bör meddelas mera restriktivt än dispens från andra naturalisationsvillkor — enligt departementschefen och första lagutskottet år 1950. I propositionen 158 år 1968 fanns en redovisning av Kungl. Maj:ts praxis i naturalisationsärenden, där även det då aktuella kravet på 59 hederlig vandel redovisades, och dessa synpunkter äger alltjämt giltighet. Dispens från vandelsvillkoret förekommer i praxis främst då vederbörande vistats mycket längre tid i Sverige än den i lagen stipulerade hemvisttiden liksom i några andra fall. I sammanhanget bör uppmärksammas att även i vissa av de fall då invandrarverket jämlikt 9 a§ medborgarskapslagen överlämnat ansökningar om medborgarskap till Kungl. Maj:t för avgörande har det varit vandelsvillkoret som ifrågasatts. Dispens från försörjningsvillkoret som krav för naturalisation har från början lämnats synnerligen restriktivt, men till följd av den allmänna samhällsutvecklingen har kravet i det avseendet blivit alltmera nyanserat och i propositionen 1968:158 angavs olika grupper som kunde få anses fylla kravet. Under den aktuella undersökningsperioden har Kungl. Maj:t avgjort sammanlagt 48 ärenden där besvär anförts över invandrarverkets beslut att med hänvisning till bristande försörjningsvillkor avslå ansökan om medborgarskap jämlikt 6 § medborgarskapslagen. Avslagen har i några fall grundats på att inte heller hemvisteller vandelsvillkoret varit uppfyllt. I den exempelsamling som bilagts utskottets betänkande har ett par ärenden uppmärksammats i ett särskilt yttrande till detta betänkande, och herr Molin har här utvecklat några av de synpunkter som framförts i yttrandet. Utskottet har i den undersökning som nu företagits inte funnit anledning att gå närmare in på redovisade sakfrågor eller några enskilda fall, bl.a. för att ej komma in på inrikesutskottets ämnesområde. Jag vill dock något kommentera vad som sägs i det särskilda yttrandet. Exemplen som åberopas avser hemmafruar med minderåriga barn, och det anses att Kungl. Maj:t gör en enligt medborgarskapslagen inte avsedd könsskillnad härvidlag. Herr Molin nämnde att det gällde förhållandet mellan män och kvinnor. Utan att gå in i ärendena, av anledning som jag tidigare nämnt, vill jag förneka att det har med kön eller jämlikhet att göra. Det skulle bedömas precis likadant om det hade gällt en hemmaman. Här har det ju gällt att i stort följa den praxis som rått och lagar som gäller — och som faller under annat utskotts verksamhetsområde. Det har inte med någon annorlunda socialdemokratisk kvinnosyn att göra. I medborgarskapslagen föreskrivs ej kunskaper i svenska som villkor för naturalisation, men vid prövning av naturalisationsansökan beaktas om sökande behärskar svenska språket. Bristande kunskaper i detta avseende synes ej ha hindrat vederbörandes naturalisation i något fall. En ledande princip inom svensk medborgarrätt har alltid varit att undvika dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap — liksom statslöshet, som också berörs i undersökningen — eftersom sådana förhållanden kan medföra olägenheter för såväl stater som enskilda. Tidigare har länsstyrelsen handlagt dessa villkorliga naturalisationsärenden, men genom lag med verkan fr.o.m. den 1 januari 1972 har de överflyttats till invandrarverket. Samtidigt förlängdes villkorstiden till två år från tidigare ett, för att undvika onödig omgång — men även en längre tid än två år borde enligt departementschefen kunna föreskrivas, om detta i särskilda fall var nödvändigt enligt invandrarverkets erfarenhet. Nr 74 Å Bevis om svenskt medborgarskap borde inte slutligt utfärdas förrän Torsdagen den villkoret uppfyllts eller undanröjts. 26 april 1973 Vilken typ av ärenden som överlämnas till Kungl. Maj:t för avgörande har tidigare redovisats, och jag vill därutöver hänvisa till det utdrag ur propositionen 158 år 1968 som återges i utskottets betänkande på s. 61, då det skulle ta för lång tid att här upprepa det. Betänkandet och den Ming m.m. bifogade exempelsamlingen ger en bild av praxis, men exemplen visar också svårigheten vid bedömningarna då nästan icke något av fallen är Kungl. Maj:ts likt de andra. praxis i natura Den undersökning som utskottet utfört — säkert den mest omfattande lisationsärenden hittills — har väl, herr talman, ej fått en rättvis behandling genom den komprimerade redovisning jag här försökt att ge, men det tycks finnas ett stort intresse för dessa frågor, och konstitutionsutskottet vill gärna medverka till information som kan vara av vikt såväl för enskilda som för kommunala förtroendemän och myndigheter. Herr Larsson i Luttra underströk ju i sitt anförande informationen som en mycket viktig uppgift, som givetvis är av intresse också för kammarens ledamöter. Även beträffande handläggningen inom Kungl. Maj:ts kansli är det av värde att kännedom sprids om Kungl. Maj:ts beslut i dessa ärenden — i varje fall då de avser väsentligare ändringar av praxis. En ytterligare uppföljning av och spridd kännedom om vissa av Kungl. Maj:ts beslut av vidare allmänt intresse torde även vara att förvänta. Jag vill till sist också nämna att invandrarverket i skriften Ny i Sverige givit en överskådlig redovisning av hur det går till att bli svensk medborgare.
Herr talman! Fru Thunvall har nu hållit en lång lektion för oss i hur det går till att vinna svenskt medborgarskap, och det har väl i och för sig varit värdefullt, men det är kanske inte riktigt det som avses med denna debatt. Fru Thunvall menade att det som framhållits i det särskilda yttrandet var missvisande. Det skulle inte föreligga någon könsskillnad vid behandlingen av en hemmafru med minderåriga barn utan samma förhållande kunde lika väl gälla för en hemmaman. Det är gott och väl, men i så fall är det hemmatillvaron och hemarbetet som underskattas i detta sammanhang, och det är ju lika illa.

Fru Thunvall får väl ändå hålla med om att man mot denna bakgrund inte bör behandla den hemarbetande annorlunda.

Herr talman! Kungl. Maj:ts uppfattning redovisas med uttrycket att man inte anser att besluten för närvarande kan ges en så vittgående 61 tolkning att hemmafruar med minderåriga barn anses uppfylla försörjningsvillkoret. Vi som har skrivit ett särskilt yttrande har reagerat mot det. Vi tycker att det är absurt att en hemmafru med minderåriga barn är diskvalificerad att bli svensk medborgare under åberopande av att hon är försörjningsoförmögen. Nu tog fru Thunvall upp det här och sade: ”Det är inte något uttryck för en socialdemokratisk kvinnosyn, utan vi diskriminerar hemmavarande män också.” Det gjorde ju inte saken bättre på något sätt och det var det enda fru Thunvall sade. Min fråga blir naturligtvis då: Var står fru Thunvall, var står socialdemokraterna och de socialdemokratiska kvinnorna i sakfrågan? Och om nu fru Thunvall här skall uppträda som advokat för fru Odhnoff, tycker fru Thunvall alltså att det är riktigt att hemmafruarna just i denna sin egenskap skall vara diskvalificerade för svenskt medborgarskap?
Herr talman! I det här fallet är ju utskottet i sak enigt. Det föreligger bara ett särskilt yttrande, där man vill peka på att det kan vara fråga om en viss diskriminering i ett särskilt fall. I övrigt är det ju väldigt väsentligt att man uppmärksammar den praxis som råder och också den förändring i praxis som inträffar då och då. Om man går till exempel 80 i exempelsamlingen, ser man att invandrarverket i ett fall har avslagit ansökan om medborgarskap. Sedan blev det besvär, och då tillstyrkte invandrarverket bifall till besvären med orden — enligt utskottets referat — att ”det enligt tidigare gällande praxis ansetts tveksamt om hemmafru i fall som detta uppfyllde försörjningsvillkoret enligt 6 8 MbL.

Herr talman! Som jag sade förut är det inte många av de här ärendena som är alldeles lika varandra. I de fall som nämnts har det blivit tillstyrkan, i något fall ”av särskilda skäl”, trots att invandrarverket vid något tillfälle från första början avslog ansökan. Herr Werner i Malmö och jag har ju talat om att vi önskar så ofta som möjligt få en utförligare motivering. Vid sitt beslut i dessa fall har Kungl. Maj:t dock erinrat om innehållet i 6 §8 tredje stycket medborgarskapslagen. Det är inrikesutskottet som har lagfrågorna om hand, och skall bestämmelserna ändras så får det ske där. Men praxis har ju förut varit ännu strängare, som framgår av den redovisning jag gav tidigare. Det är på senare tid som den har blivit generösare när det gällt försörjningsvillkoret. Jag tror att varken fru Odhnoff eller jag har någon som helst önskan att diskriminera vare sig hemmafruar eller hemmamän eller kvinnor över huvud taget. Frågan Nr 74 ligger inte riktigt på det planet. ke / i; Torsdagen den Herr Werner i Malmö nämnde att jag hade givit en redogörelse för 26 april 1973 detta. Jag gjorde det mot bakgrunden av hur vi diskuterade i utskottet, att vi hade sysselsatt oss så länge — jag tror för resten det var herr Werner som sade det — med just detta ärende och att det hade skett en så ”ådens ämbetsutöv omfattande och innehållsrik utredning.

Med de hänvisningar jag här har gjort kan man kanske få intresse av att gå tillbaka och titta i dessa handlingar.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte riktigt om fru Thunvall står på statsrådet Odhnoffs sida eller på vår sida i den här frågan. Det var nämligen så att invandrarverket ville att man skulle göra en generell ändring av praxis, så att invandrarverket kunde få bifalla ansökningar från hemmafruar utan att behöva avvisa dem med hänsyn till försörjningsvillkoret. Men när Kungl. Maj:t gav dispens i ett specifikt ärende, ville Kungl. Maj:t inte gå med på en sådan vittgående och generös tolkning Fru Odhnoff, som var föredragande, sade då att man inte utan vidare kunde anse att hemmafru med minderåriga barn uppfyllde försörjningsvillkoret. Detta är såvitt jag förstår i varje fall en diskriminering av hemmavarande, som karakteriseras som försörjningsoförmögna. Man kan säga att det här gäller ett litet antal fall och att det inte är någon stor fråga. Men det är när vi ställer samman ett antal av regeringens avgöranden som vi får en uppfattning om, låt mig säga spännvidden i åsikterna inom regeringen. Ena dagen kan man ge skattebefrielse åt aktieägare för miljonbelopp i vinst, och andra dagen kan man vägra en utlandsfödd hemmafru med fyra barn att bli medborgare under hänvisning till att hon inte kan försörja sig.
Herr talman! Jag vill bara ge fru Thunvall en eloge för hennes lektion; jag tycker den var bra. Den var kanske litet hastig, som Hasse Alfredson säger, men den kan säkert bidra till informationen utåt i dessa väsentliga frågor.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har, som vi hört några gånger i 63 dag, att granska statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. En viktig del av denna granskningsuppgift är, som jag ser det, att undersöka hur beslut som riksdagen fattat efterkommes av regeringen. KU har också i år ägnat dessa frågor viss uppmärksamhet. I ett par fall, som anges under punkten 10 och vid reservationen G i utskottsbetänkandet, har meningarna gått isär inom utskottet vad gäller frågan om regeringen på ett tillbörligt sätt beaktat riksdagens beslut eller ej. Jag skall uppehålla mig något vid det första där angivna fallet som gäller riksdagens beslut i mars 1972 om inriktningen av länsberedningens arbete. Samhällsplaneringen på olika nivåer har kommit att bli alltmer betydelsefull. Det gäller planeringen i kommunerna, det gäller riksplaneringen och det gäller även den planering som sker på länsplanet. Dessa frågor har också i allt högre grad kommit att engagera breda grupper av medborgare, vilket är naturligt med hänsyn till den direkta betydelse som dessa frågor har för levnadsförhållandena i olika delar av vårt land. Det är således av olika skäl mycket viktigt att dessa frågor handläggs på ett sätt som så långt det går möjliggör inflytande från medborgarnas sida och ett politiskt ansvarsutkrävande. På det primärkommunala planet och på riksplanet ligger också huvudansvaret för dessa viktiga frågor hos politiskt valda organ, kommunfullmäktige och riksdag. Ingen ifrågasätter denna ordning. Det är självklart att det skall vara så. Det borde, tycker man, vara självklart att huvudansvaret för den övergripande planeringen på det regionala planet låg hos ett folkvalt organ. Men så är det inte. Det är ett statligt förvaltningsorgan, länsstyrelsen, som har ansvaret på det regionala planet. Från vårt håll har vi sedan länge arbetat för en annan ordning. Huvudansvaret för den regionala planeringen och för en rad med denna sammanhängande frågor skall enligt vår mening ligga hos det folkvalda organet i länen, landstinget. Därmed skulle man uppnå en vidgad folklig självstyrelse, ett ökat medborgarinflytande och en ordning som helt allmänt innebär att handhavandet av väsentliga samhällsuppgifter sker under demokratisk kontroll och direkt ansvar inför medborgarna i val. Vi har också haft glädjen att uppleva att våra förslag om en vidgad länsdemokrati undan för undan fått allt bredare stöd. Det har varit lätt att få uppslutning kring länsdemokratitanken ute bland medborgarna, detsamma gäller politiker av olika schatteringar inom kommuner och landsting, och här i riksdagen är det numera endast socialdemokraterna som av för mig svårförståeliga skäl ständigt spjärnar emot. Man har på den kanten försökt komma undan frågan bl.a. genom länsstyrelsereformen 1970 och genom ett samma år igångsatt långsiktigt och tämligen opreciserat utredningsarbete. Men vi har från vårt håll inte förtröttats utan ständigt på nytt i olika sammanhang aktualiserat länsdemokratifrågan här i riksdagen. Och i mars 1972 uppnådde vi en som jag betraktar det mycket betydelsefull framgång. Riksdagen beslöt då som bekant att länsberedningens arbete skulle inriktas på en utbyggnad av landstingen till regionala självstyrelseorgan med ansvar för bl.a. den regionala planeringen. Efter detta förväntade vi oss naturligtvis att regeringen skulle efterkomma beslutet och ge länsberedningen i uppdrag att ta fram det utredningsunderlag som behövs för att förverkliga länsdemokratitanken. Så har inte skett. Länsberedningens uppdrag kvarstår oförändrat, och civilminister Lundkvist har till yttermera visso i en frågedebatt här i riksdagen understrukit att regeringen inte tänker ändra sig på den punkten. Det innebär således att regeringen inte bryr sig om det beslut som riksdagen fattat i en mycket viktig fråga. I en reservation till konstitutionsutskottets betänkande har oppositionens representanter i utskottet påtalat detta och samtidigt framhållit att det ur principiella parlamentariska synpunkter bör vara så att regeringen alltid söker handla på ett sådant sätt att folkrepresentationens önskemål förverkligas.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

Herr talman! De senaste årens dechargearbete har i hög grad inriktats på frågan hur regeringen har följt riksdagens beslut och meningsyttringar. Flera gånger har man hos regeringen kunnat påvisa en ganska liten lyhördhet för folkrepresentationens viljeyttringar och en betydande maktmedvetenhet. Mot de stigande kraven på medinflytande, decentralisering och närdemokrati har denna regeringens maktfullkomlighet starkt kontrasterat. Förra året — 1972 — antog riksdagen följande uttalande: ”I dessa båda fall ”— det gällde socionomutbildningen och vuxenutbildningen —” har sålunda riksdagsbesluten inneburit modifikationer av regeringens förslag i propositionerna, medan regeringens sedermera fattade beslut innebar en återgång till propositionernas förslag. På grund härav har riksdagens uppfattning inte i sin helhet kommit att förverkligas.” Detta är alltså ett uttalande av utomordentligt allvarlig art, som föregående år vann riksdagens gillande. Också i år har konstitutionsutskottet uppmärksammat flera fall där regeringen nonchalerat riksdagens mening och valt att driva sin egen linje, trots riksdagens meningsyttring. Det i den allmänna debatten mest uppmärksammade fallet — länsdemokratin — har just berörts av herr Fiskesjö. Innan jag säger några ord därom skall jag i all korthet peka på den andra punkten i reservationen G. Riksdagen begärde 1971 enhälligt efter förslag av ett enigt näringsutskott att få förslag om beskattningsregler och tillståndstvång i fråga om automatoch roulettspel våren 1972, så att reglerna skulle kunna träda i kraft senast den 1 juli 1972. Detta är riksdagens form för att besluta, då ju riksdagen oftast själv inte utformar lagtext.

En reprimand åt riksdagen alltså från en regeringsledamot som visste bättre. Herr talman! Civilminister Lundkvists handlande har flera gånger uppmärksammats vid dechargegranskningen med hänsyn till hans bristande lyhördhet för folkviljan sådan den kommer till uttryck här i riksdagen. År 1971 diskuterade vi herr Lundkvists principer för att utnämna lekmannaledamöter i de nya länsstyrelserna. Statsrådets utnämningsprinciper hade lett till en stark snedfördelning av de partipolitiska sympatierna i länsstyrelserna. Mer än 60 procent av de utsedda var politiskt aktiva socialdemokrater. Särskilt påfallande var detta i län där befolkningen hade en icke-socialistisk majoritet och där regeringen efter det att landstingen hade utnämnt sina ledamöter genom Svante Lundkvist såg till att det blev socialdemokratisk majoritet också i de länsstyrelserna. I den dechargedebatten karakteriserade jag detta som en ”kuriös form av länsdemokrati”. Herr talman! Länsberedningens arbete skulle inriktas på en utbyggnad av landstingen till regionala självstyrelseorgan med ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen. Detta var riksdagens mening förra året. Har det blivit så? Nej! Riksdagen väntade sig förslag från länsberedningen om hur länsdemokratin konkret skulle genomföras. Får riksdagen något sådant förslag? Nej! Vi vet alltså nu hur mycket riksdagsuttalanden av det här slaget är värda så länge vi har den nuvarande regeringen. Den följer riksdagen och dess meningsyttringar så länge riksdagens beslut passar regeringen. När riksdagen går emot regeringen söker de olika statsråden antingen genom finurligheter i formuleringar slingra sig undan riksdagsbesluten, som herr Moberg i fjol, eller öppet nonchalera riksdagens vilja, som statsrådet Lundkvist i år.

Händelserna i samband med kommunsammanslagningarna nyligen har inte precis förstärkt bilden av statsrådet Lundkvists demokratiska sinnelag i detta avseende. Jag passar nu på tillfället att ställa följande fråga till Svante Lundkvist här i riksdagen: Är herr Lundkvist beredd att medverka till att riksdagen på sitt bord får ett förslag om vidgad länsdemokrati genom överföring av statliga förvaltningsenheter till landstingen, i huvudsak enligt riksdagsbeslutet 1972? Herr talman! Sedan skall jag gå över till frågan om utskottsskrivningen, på den här punkten. Utskottsmajoriteten söker nu rädda civilministern genom att hävda att regeringen alltid måste ha rätt att låta utredningar pröva alla de synpunkter som regeringen själv bedömer som viktiga för sitt arbete för förberedelser av propositioner till riksdagen. Detta är obestridligt och tjänar bara som ett försök att glida undan det grundläggande demokratiska problem som här är aktuellt. Vad det gäller är huruvida riksdagens eller regeringens utredningsönskemål skall förverkligas i de fall önskemålen står i strid med varandra. Och på den frågan svarar vi reservanter klart och entydigt: Då skall riksdagens vilja ta över regeringens önskemål. Min fråga till utskottsmajoriteten är: Har ni en annan mening på den punkten? Redan i 1971 års dechargedebatt framhöll jag att eftersom riksdagens meningsyttringar i allmänhet måste få formen av utredningsönskemål är det ett rimligt krav på god administrativ praxis inom regeringen att riksdagens utredningsönskemål också tillgodoses av regeringen. Jag har uppfattat och uppfattar det alltjämt som en huvuduppgift för konstitutionsutskottet att vid sin granskning beivra en sådan administrativ praxis inom kanslihuset som missgynnar riksdagen. Folkviljan kommer till uttryck i riksdagen, och den kan inte få retuscheras av en maktlysten regering, som förlorat sin majoritetsställning i riksdagen. Med det anförda vill jag instämma i herr Fiskesjös yrkande om att anmälan på denna punkt läggs till handlingarna med gillande av reservationen G.

Herr talman! Var länsberedningen kommer att hamna när den någon gång slutför sitt utredningsuppdrag är ju omöjligt att förutse. Det är möjligt, att man kommer att föreslå att landstingen helt och hållet skall avskaffas. Det har ju inte saknats propåer om detta i den allmänna debatten. Beslutet i mars 1972 får ses mot bakgrunden av farhågorna för vad som kan bli resultatet av länsberedningens arbete. Detta beslut innebar en klar precisering av vad riksdagen önskade att länsberedningen skulle inrikta sitt arbete på, dvs. på att förbereda förverkligandet av den länsdemokratiska linjen. Herr Johanssons inlägg kan, såvitt jag förstår, tolkas på det viset att han anser att en mycket stor del av de förslag som läggs fram här i riksdagen och de debatter som förs med anledning av dessa förslag är utan all rimlig mening. Väldigt många förslag mynnar ju ut i krav på utredning eller i krav på ändrad inriktning av en sittande utrednings arbete. Det är ganska naturligt att det är så, dels därför att varken oppositionspartierna som sådana eller enskilda riksdagsledamöter har resurser att företa de utredningar som krävs för att konkreta lagförslag skall kunna läggas fram i komplicerade frågor, dels därför att arbetande utredningar täcker in stora delar av samhällslivet. Det är naturligtvis förslagsställarnas förhoppning att riksdagen skall biträda de krav som förslagen innehåller. Vi vet att dessa förhoppningar ofta grusas genom att riksdagen avslår förslagen. Då och då händer det emellertid att riksdagen bifaller förslagen. När så sker är det enligt min mening rimligt att regeringen rättar sig efter riksdagens beslut. Det gäller ju inte för regeringen att rätta sig efter oppositionspartiernas beslut utan efter riksdagsmajoritetens beslut, och om riksdagen inte skall göra det, herr Johansson, vad tjänar det då till att regeringen över huvud taget fattar beslut? Senast i går kväll när riksdagen behandlade u-hjälpens inriktning fattades ett beslut som gick regeringen emot. Det innebar att riksdagen begärde förslag med angivet innehåll från regeringen. Anser herr Johansson att regeringen skall bortse även från detta riksdagens beslut?

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan började med att tala om folkpartiets utredningsstrategi som han med jämna mellanrum ondgör sig över här i kammaren. På den punkten lär vi inte kunna övertyga varandra. Herr Johansson sade att denna utredningsstrategi tyvärr har anammats av andra partier. Ja, det var liksom utgångspunkten för debatten! Om vi hade varit ensamma om vår strategi hade vi inte fått någon majoritet i riksdagen. Sådant är läget dess värre. Då hade den här debatten inte behövt föras. I själva verket var det så, att denna folkpartistrategi som herr Johansson ogillade vann så bred anslutning att riksdagen för ett år sedan anslöt sig till denna linje.

Detta är betänkligt i ett läge där riksdagens beslut rätt ofta måste ta formen av begäran om utredning eller tillkännagivanden av olika slag. Herr Fiskesjö har just givit ett exempel på sådana. synpunkter om tolkningen av parlamentarismen, som det väl kanske inte är möjligt att gå in på i en replik. I och för sig är det väl riktigt att alla som resonerat kring parlamentarismen har hävdat att det inte kan krävas att regeringen skall följa riksdagen i den meningen att regeringen skall vara — förhindrad att lägga fram = förslag som man fruktar att riksdagen inte kommer att anta. Det är inte detta det är fråga om. Det är inte fråga om att vi vill begära av regeringen att den bara skall lägga fram av oppositionspartierna begärda utredningar eller att vi vill begära att oppositionen, även när den är i majoritet i kammaren, skall få styra departementens arbetsuppgifter. Det är inte detta det gäller. Det gäller att uppnå den harmoni, som herr Johansson i Trollhättan talade om, den som skall råda mellan exekutiven och legislaturen. Den skall åstadkommas genom att regeringens handlande anpassas till riksdagens viljeyttringar. En harmoni som uppstår på motsatt sätt är svår att förena med ett parlamentariskt synsätt. Får jag till sist bara säga att vi vill resonera med statsråden. I och för sig är det väl inte så konstigt, herr Johansson i Trollhättan, om oppositionens företrädare vill att det skall föras en debatt med regeringen om den granskning som gjorts av regeringens handlande. Jag tycker nog att det är mera rimligt än att i debatten ta in vad olika journalister har begärt, eftersom de inte kan delta i debatten från kammarens talarstol.

Herr talman! Jag skall ta upp vad herr Johansson i Trollhättan sade sist. Hösten 1972 behandlades regionalpolitiken som helhet, och då ingick som ett moment i den linje som vi drev att besluten på den regionala hos landstinget. Men det stora principiella beslutet i vad gällerlänsdemo Torsdagen den kratifrågan som helhet fattades av riksdagen den 8 mars 1972. Det kan 26 april 1973 man inte komma ifrån. Sedan säger herr Johansson i Trollhättan att regeringen verkställer riksdagens beslut genom att man överlämnar det till Granskning av stats sittande utredningar. Ja, det må så vara, om detta överlämnande åtföljs av rådens ämbetsutöv instruktioner för utredningen att följa det beslut som framgår av "NE M.m. riksdagens skrivelse. Men så har inte skett i det här fallet. Tvärtom har z civilministern i olika sammanhang och även här i riksdagen understrukit Riksdagens att avsikten icke har varit att länsberedningen skulle rätta sig efter det skrivelser till Kungl. Maj:t
Herr talman! Får jag först säga att det utredningsönskemål som riksdagen framförde i mars 1973 kvarstår oberoende av beslutet om regionalpolitiken förra hösten. Jag vill återigen understryka att det inte är fråga om att vi vill hindra regeringen att utreda vissa saker och ta fram visst material eller framföra vissa propositioner. Men om riksdagens utredningsönskemål inte kan förverkligas därför att det kommer i konflikt med regeringens utredningsönskemål, då säger vi att man måste prioritera riksdagens utredningsönskemål. Till sist, herr talman, eftersom jag inte i min förra replik hann fullfölja resonemanget om statsrådens deltagande i dechargedebatten, vill jag nu säga att jag tycker det vore rimligt att statsråd som i konstitutionsutskottets dechargegranskning blivit föremål för kritik av hur de har handlagt ärenden avlyssnade och tog del i dessa debatter. Vi vet nu att de inte gör detta, och jag tar det som ett ytterligare exempel på den nonchalans mot folkrepresentationen som är en följd av ett alltför långt maktinnehav.

Herr talman! Jag skall i denna del endast ta upp något av det som förekommer i den reservation som behandlas. Reservanterna anser att riksdagens viljeyttring beträffande tillståndstvång för vissa typer av spel — vad man kallar automatoch roulettspel — tidsmässigt inte blivit vederbörligen beaktad. Jag hade förstått kritiken bättre om regeringen hade underlåtit att framlägga något förslag eller om man hade varit missnöjd med förslagets utformning. I stället gäller kritiken att regeringen har velat framlägga ett så bra förslag som möjligt. Det är sant att näringsutskottet ansåg att förslag till författningsbestämmelser i ämnet borde föreläggas riksdagen, så att bestämmelserna kunde träda i kraft senast den 1 juli 1972. Men utskottet åberopar också punktskatteutredningen, som hade fått i uppdrag att behandla hithörande frågor. Denna utredning kommer inom kort att avge betänkande i detta ämne, sade utskottet för sin del. Utskottets betänkande kan tolkas så, att utredningens förslag borde inväntas. Utredningen avlämnades sedan i april och skulle då ut på remiss. I svaret på en fråga i riksdagen i mars 1972 meddelade handelsministern, att propositionen i väntan på utredningen inte kunde avlämnas förrän under hösten 1972. Då kom den också och antogs av riksdagen. Av svaret framgick även att då gällande lagar var mycket stränga men att lagen överträddes och var svår att kontrollera. Vad som måste vara avgörande var en beskattning, varigenom kontrollen skulle kunna skärpas. Utöver det citat som herr Molin nyss gav kammaren sade handelsministern också, om vi skall fortsätta att citera: ”Det har över huvud taget inte varit möjligt för oss i handelsdepartementet att konstruera kontrolloch tillsynsföreskrifter för de här spelformerna innan vi vet om en beskattning skall införas och i så fall hur den kommer att se ut.” Jag har själv varit mycket intresserad av att få en mera skärpt kontroll på detta område. Det viktigaste för mig har varit att få en lag, som ger möjlighet just till en skärpt kontroll och tillsyn. Att först gå ut med en lag med lika liten effekt som den redan gällande och omedelbart därefter komma igen med beskattningsregler ter sig för mig — och, tror jag, för utskottsmajoriteten — som en krånglig omgång, besvärlig för dem som skall efterleva lagarna. Tidningarnas reaktion när beslutet trädde i kraft bevisar ju att det nu verkligen innebar skärpning och restriktivitet. Som jag tidigare sade kom sedan under hösten den utlovade propositionen, som alltså verkligen, får vi hoppas, skall ge den skärpta kontrollen och rätta till ett förhållande som vi alla gärna skulle se förbättrat. Jag tror alltså att kritiken kunde ha framförts från reservanterna även om regeringen lagt fram detta förslag utan att invänta en utredning, som låg så nära i tiden.

Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de synpunkter som herr Schött anfört i anslutning till reservationen G om länsberedningens uppdrag, utan där hänvisar jag bara till vad som tidigare sagts av utskottets ordförande, herr Johansson i Trollhättan. Också statsråds närvaro har diskuterats tidigare i dag, men jag kan ju förstå att herr Schött är besviken över att han skall diskutera den här frågan med mig och inte med ett statsråd. Jag skall för min del närmare beröra endast vad som framförts i reservationen H. Konstitutionsutskottet har ju att granska statsrådens ämbetsutövning och inte att bedöma de skolpolitiska frågorna. Som jag ser det har vi inte någon som helst anledning att nu föra en skolpolitisk debatt. Den måste föras när vi har ärenden från utbildningsutskottet uppe till behandling. Vad det här gäller är ju om en viljeyttring från riksdagen i ett ärende som beretts av utbildningsutskottet har av Kungl. Maj:t tillbörligen beaktats. I reservationen H behandlas frågan huruvida Kungl. Maj:t beaktat riksdagens tillkännagivande angående vissa spärrade utbildningslinjer och kvotbestämmelserna i kungörelsen om grundskolans kompetensvärde. Om en omedelbar förändring hade skett här, skulle den säkert ha stött på svåra tekniska problem av rättvisenatur. Kungl. Maj:t har också bedömt frågan vara så komplicerad att sakkunniga med uppdrag att pröva frågan om betygsättningen i grundskolan och gymnasieskolan, 1973 års betygsutredning, har fått ta hand om ärendet som en del av sitt arbete. I direktiven till betygsutredningen sägs att de sakkunniga bör beakta utbildningsutskottets uttalande i betänkandet 1972:31 om att man bör söka rätta till icke önskvärda effekter av nu gällande kvotbestämmelser. En sådan förändring bör dock ske med bibehållande av grundläggande syften med nuvarande kompetensregler. Frågan om urval av sökande till spärrade utbildningslinjer är inte så enkel att den kan särbehandlas, utan den bör ses i ett större sammanhang. I och med att betygsutredningen nu skall överväga frågan har Kungl. Maj:t, som jag ser det, åtgärdat saken på ett tillfredsställande sätt och således beaktat vad riksdagen har anfört. Åtgärder har vidtagits i den utsträckning som kan anses nödvändig, och då kan det ju också sägas att man på ett tillbörligt sätt beaktat de krav Nr 74 som riksdagen framfört. Torsdagen den Herr talman! Jag hemställer att riksdagen vad beträffar denna del av 26 april 1973 betänkandet lägger utskottets anmälan till handlingarna med vad utskot
ning m.m. Herr talman! Jag konstaterar att herr Karlsson i Malung inte har så stora anspråk på regeringen. För min del finner jag det anmärkningsvärt — Riksdagens att regeringen i den här frågan, där riksdagen klart uttalat sig både 1971 = Skrivelser till Kungl. Maj:t och 1972, inte vidtagit någon åtgärd utan att man från moderata samlingspartiet var nödsakad att återkomma med motion i januari 1973. I februari 1973 överlämnade statsrådet det här ärendet till en utredning som egentligen skall syssla med något helt annat. Herr Karlsson trodde att jag var besviken över att inte i dag få debattera med några statsråd. Jag vill då erinra om att jag under de senaste veckorna haft möjlighet att två gånger i interpellationsdebatter diskutera sakfrågan med vederbörande statsråd. Men jag kan inte underlåta att än en gång uttala min förvåning över att regeringsbänken står tom. Det är inte bara vi i riksdagen som finner detta anmärkningsvärt, utan det gör också den stora allmänheten. Den är förvånad över denna nonchalans från regeringens sida. Måhända var det för flera av statsråden sista chansen att visa riksdagen tillbörlig respekt genom att övervara en dechargedebatt.
Herr talman! Jag tycker att herr Schött borde vara glad åt att regeringen sett så seriöst på den här frågan att den beslutat att överlämna ärendet till betygsutredningen, som ju har i uppdrag att snabbt behandla de frågor som hänskjutits dit. Jag tycker således att man också från moderata samlingspartiet borde vara i högsta grad nöjd med handläggningen av det här ärendet.
Herr talman! Det är orimligt att jag skulle kunna vara glad och tillfredsställd med denna ordning. Här är ett förhållande som av skolledare betraktas som absurt. Det går ut över många ungdomar som finner den nuvarande ordningen grym och orättvis. Jag tycker det är närmast ofattbart att man inte rättar till detta snabbt.

Herr talman! Vid sin granskning av regeringens handläggning av arbetsplanen för Nynäsvägens utbyggnad vid Trångsund och Fållan har utskottet inte funnit något formellt fel. Ändå är det något fel när det uppstår sådana konflikter mellan myndigheter och grupper av enskilda som skett i både det här fallet och en rad liknande under senare år. Felet finns delvis inbyggt i lagstiftningen, både den som gällde när det nu aktuella ärendet behandlades och den nya väglagen; delvis är det fråga om hur lagen tillämpas. Om miljöskyddslagens bestämmelser så som folkpartiet krävt i riksdagen skulle tillämpas även för sådan miljöstörande verksamhet som en stor väg, skulle sannolikt bättre möjligheter finnas att allsidigt tillgodose miljökraven. Kritiken mot Nynäsvägen inriktas ju just på buller för närliggande bebyggelse och ingrepp i ett naturskönt område. Här tillgodoser inte arbetsplanen den aktuella, brett förankrade miljöopinionen. Vidare hävdas att vägen är dimensionerad för en trafikvolym som sannolikt aldrig kommer att bli aktuell. Vi reservanter avvisar därför utskottsmajoritetens kategoriska påstående att väglagens krav på aktualitet hos arbetsplanen är tillgodosett. Även om väglagens bestämmelser och inte miljöskyddslagens tillämpas vid fastställelse av en arbetsplan kan mycket mer göras för information och samråd. Informationen måste tillgodose allmänhetens behov, inte bara experternas. Samråd måste ske i sådana former att kommuner, organisationer, berörda sakägare osv. får verkliga möjligheter att behandla förslaget till arbetsplan. I utskottet har Huddinge kommuns handläggning av arbetsplanen för Nynäsvägen diskuterats och tillmätts stor betydelse. Jag vill därför uppehålla mig litet vid just den delen av beredningen av ett sådant ärende. Utställningen av förslaget till arbetsplan skedde den 25 maj—28 juni 1964, dvs. för snart nio år sedan. Vägens utbyggnad är ju just inledd. Utställningstiden var så kort att den inte medgav behandling i kommunalfullmäktige av ärendet. Kommunens yttrande skedde i form av två ordförandeskrivelser utan redovisad behandling i kommunalnämnden. Två år senare har även byggnadsnämnden yttrat sig — i själva arbetsplaneärendet. En allsidig belysning i kommunfullmäktige skedde först i september 1972 efter ett folkpartiinitiativ. Och då var det för sent att få till stånd en omprövning i sak även om man skulle ha önskat det. Ett krav framställdes dock, nämligen om bullerskydd för bebyggelsen i Trångsund, men inte ens det tycks vägverket kunna tillgodose. Skulle hela det här ärendet tas upp förutsättningslöst som ett helt nytt ärende i dag blev resultatet förmodligen något helt annat än det projekt som nu kommer till utförande. Men hur behandlas en arbetsplan i dag? Ges en kommun bättre möjlighet till en bred behandling nu? Utställningen av en omfattande arbetsplan för en väg i min egen hemkommun Österåker kungjordes den 27 mars 1973. Den 30 mars fick kommunen delgivningen. Den 24 april var första tillfälle för kommunstyrelsen att behandla ärendet. Den 25 april gick utställningstiden ut. Ingen möjlighet alltså till bredare behandling eller ordentliga diskussioner. På förslag från folkpartihåll beslutade då kommunstyrelsen att begära förlängd tid för yttrandet så att kommunfullmäktige skall få tillfälle att ta ställning i ärendet. Fortfarande finns det allså stora brister i informationsoch samrådsförfarandet, som lätt kan avhjälpas inom ramen för gällande lagstiftning. Tydligen saknas viljan hos regeringen att avhjälpa sådana brister. Viljan att låta åsikter komma fram och att lyssna till dem innan de prestigemässigt bindande besluten tas. Det finns många exempel på den här okänsligheten från regeringen: kommunsammanläggningar, vägarbetsplaner, bristen på samråd vid organisationsförändringar inom den statliga sektorn. Bilden av en maktfullkomlig regering tonar fram. Konstitutionsutskottets granskning av ett ärende avser ju endast den formella handläggningen på regeringsnivå, och då även beredningen av beslutet i ärendet, och kan aldrig avse en omprövning i sak. Däremot kan utskottet genom sina uttalanden påverka handläggningen av kommande ärenden av liknande slag. Den möjligheten försitter utskottets socialdemokratiska majoritet genom att inte dra några slutsatser av det inträffade, inte lyssna på den opinion som gör sig hörd. Vi reservanter kan inte acceptera handgripliga metoder som syftar till att förhindra verkställighet av beslut som tillkommit i laga ordning och prövats i högsta instans. Men vi är beredda att utveckla och förbättra lagstiftningen och dess tillämpning, så att den står i bättre samklang med den breda och engagerade miljöopinion som har växt fram. Personligen upplever jag allmänhetens stora miljöintresse som mycket stimulerande. Det utgör ett oumbärligt stöd för oss miljöpolitiker när vi kräver att miljöfrågorna skall ges förtur, att det hot mot mänsklighetens framtid, som miljöförstöringen utgör, skall avvärjas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen I som är fogad vid punkten 12 i utskottets betänkande.

Herr talman! Det ärende som nu behandlas aktualiserar utan tvivel många ur principiell synpunkt viktiga frågor. Jag skall inte försöka göra någon allmän genomgång men vill säga några ord, eftersom jag något sysslat med ett likartat fall, nämligen frågan om sträckningen av väg nr 816 mellan Holmeja och Sturup i Skåne. Det är ju så att sträckningen av nya vägar och även omläggningen och breddningen av gamla ofta innebär djupgående ingrepp i såväl naturmiljön som boendemiljön. Det är också så, att allmänheten numera på ett helt annat sätt än förr fått upp ögonen för detta och kräver insyn i vägbesluten och möjlighet att påverka dem. Detta är krav som man enligt min mening på allt sätt måste försöka att tillmötesgå. Myndigheterna ställs härvidlag inför ett informationsproblem som visserligen är besvärligt men som man fördenskull inte får nonchalera. Det är ytterligt viktigt att myndigheterna på ett tidigt stadium i beslutsprocessen går ut med en fyllig och allsidig information. Alltför ofta inträffar det — och det var det som skedde vid byggandet av väg nr 816 — att de berörda först på ett sent stadium får upp ögonen för vad som håller på att hända, och när ingenting annat hjälper frestas de lätt att i sista stund gripa till desperata metoder för att stoppa redan beslutade projekt, som de ogillar. En sådan utveckling är naturligtvis i sig olycklig. Den leder till en beklaglig motsättning mellan myndigheter och allmänhet, vilket man i alla sammanhang bör försöka undanröja grunderna för. När det gäller vägärenden tillkommer en ytterligare komplikation, som herr Norrby i Åkersberga var inne på och som stridigheterna kring skilda vägprojekt under senare år i rikhaltig mängd illustrerat. Det förflyter ofta mycket lång tid mellan den tidpunkt då de grundläggande besluten fattas och den tidpunkt då vägprojekten skall förverkligas. Under mellantiden kan allmänhetens inställning till ett planerat vägprojekt ha förändrats radikalt. Vi har ju under senare år fått något av en glädjande väckelse i vad gäller synen på miljöfrågorna. Detta har medfört att man ser med andra ögon på många vägbyggen än vad man gjort för bara några få år sedan. Det är inte längre enbart, eller ens framför allt, kommunikationstekniska aspekter som bör få avgöra vägsträckningarna. Miljöaspekterna är minst lika viktiga. Det är således enligt min mening viktigt att myndigheter och politiker inte känner sig så hårt bundna av tidigare — kanske långt tillbaka i tiden — fattade beslut, att de inte är beredda att ånyo pröva besluten när nya relevanta fakta kommer fram. En öppnare och mindre prestigebunden attityd i sådana här frågor kan endast vara till fördel för alla.